Herr talman! Alltsedan år 1978 har arbetsmarknadsutskottet varje höst presenterat ett betänkande med anledning av motioner om medbestämmandefrågor. I stor utsträckning rör det sig om frågor som återkommer och går tillbaka till åsiktsskillnader som fanns redan när medbestämmandelagen antogs 1976. Motioner väcks varje år med synpunkter på lagens funktion och tillämpning. Som en följd av detta aktualiseras efter hand nya frågeställningar. Så är fallet även i år, och det är en motion av det slaget som lett till ett initiativ från utskottets sida. Jag syftar på fyrpartimotionen A747 med Ingemar Eliasson som första namn. I den motionen tas upp frågan om familjehemmens rättsliga ställning mot bakgrund av ett utslag förra året i arbetsdomstolen. Genom det utslaget har med rättsligt bindande verkan blivit fastslaget att de människor som på samhällets uppdrag tar vård om barn, ungdomar, och vuxna i enlighet med intentionerna i socialtjänstlagen och omsorgslagen inte är att anse som arbetstagare. Dessa personer anser att de härigenom har kommit i en svår situation, och det har belysts för utskottet — förutom genom den motion jag nämnde — av företrädare för Familjehemmens riksförbund vid en uppvaktning i utskottet. Inom utskottet är vi medvetna om familjehemmens utomordentligt betydelsefulla vårdinsatser. När det nu uppenbarligen finns en rad olösta problem om de ramar som familjehemmen har att verka inom är det mycket tillfredsställande att vi inom utskottet har kunnat enas om att dessa problem behöver utredas närmare. Utskottet föreslår alltså att riksdagen skall begära att regeringen tar initiativ till ett utredningsarbete med den angivna inriktningen. Jag vill, herr talman, säga att det är angeläget med en snar lösning på detta problem och att det kan lösas i positiv anda. I övriga delar av utskottets betänkande är enigheten inte lika framträdande. Tvärtom får konstateras att det med endast nyssnämnda undantag finns reservationer på varje punkt i utskottets hemställan. Vissa reservationer får väl sägas vara politiskt tyngre än andra, bl.a. genom att folkpartiet, centern och moderaterna i dem har gett till känna en gemensam uppfattning. Det gäller reservationerna om negativ föreningsrätt, den s.k. 200-kronorsregeln, blockader av enmansföretag, arbetsrättsliga skadestånd, facklig vetorätt och medbestämmandet inom den offentliga sektorn. Jag skall nu med några ord kommentera dessa reservationer. I Sverige har vi en positiv föreningsrätt, dvs. en rätt att fritt ansluta sig till och tillhöra en förening. Denna rätt garanteras i grundlagen och när det särskilt gäller fackföreningar dessutom i medbestämmandelagen. Från folkpartiets sida har vi länge hävdat att i föreningsrätten också skall ingå en rätt att slippa tillhöra en förening. Detta är en rätt som saknats inom LO-anslutna fackförbund. Även om LO vid kongressen i höstas har beslutat om en stadgeändring som fastställer att utträdesrätt skall finnas är det fortfarande möjligt att vägra fackföreningsmedlemmar att gå ur sin organisation. Och fortfarande finns kvar s.k. organisationsklausuler i vissa kollektivavtal som tvingar företagare att säga nej till arbetssökande oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare som inte tillhör ”rätt fackförbund”. I praktiken innebär detta för sådana arbetssökande en form av yrkesförbud, som griper in i den enskildes integritet på ett sätt som inte kan godtas. När medbestämmandelagen infördes avlägsnades samtidigt den s.k. 200-kronorsregeln. Den anger det högsta skadeståndsbeloppet för arbetstagare som har gått ut i en olovlig strejk. Detta skedde under motstånd från socialdemokraterna, och på hösten 1984 infördes regeln på nytt. Det var aldrig meningen att 1976 års beslut att slopa regeln skulle leda till en generell höjning av skadeståndsnivån, och det blev inte heller fallet i arbetsdomstolens praxis. Det fanns emellertid möjlighet för domstolen att nyansera skadeståndsbeloppen med hänsyn till de olovliga strejkernas längd och svårighetsgrad. Detta har till stor del gått förlorat med den nya ordningen. Det förefaller som om 200-kronorsregeln håller på att bli en enhetstaxa, och det kan minska respekten för principen att ingångna avtal skall hållas. Det är annars en princip som det av lätt insedda är angeläget att slå vakt om. Herr talman! I det svenska arbetsmarknadssystemet ingår att parterna har frihet att välja stridsåtgärder och den omfattning i vilken de skall sättas in — givetvis under förutsättning att parterna inte genom avtal bundit sig för arbetsfred. Med den frihet jag nu nämnde följer ett ansvar för att stridsåtgärderna står i rimlig proportion till de resultat man vill uppnå. Sett mot den bakgrunden anser vi att det inte kan accepteras att fackliga organisationer med hjälp av blockader försöker tvinga på enmansföretag kollektivavtal, fastän företaget inte har någon enda anställd, utan drivs av innehavaren ensam, eventuellt med biträde av någon familjemedlem. Frågan om blockader mot enmansföretag är besläktad med problemet med den fackliga vetorätten mot entreprenader. Denna vetorätt har kommit att användas på ett sätt som drabbar just enmansföretag. Detta är också en punkt där medbestämmandelagen behöver ses över. Om skadestånden för arbetstagare har begränsats — jag höll på att säga till det minimala — genom 200-kronorsregeln så finns ingen motsvarighet härtill på arbetsgivarsidan. Tvärtom har skadestånden skärpts genom att avdragsrätten vid beskattningen har tagits bort, trots att det genom ett tidigare utslag i regeringsrätten har slagits fast att denna avdragsrätt överensstämmer med allmänna skatterättsliga principer. Folkpartiet stöder kravet att avdragsrätten skall återinföras och anser att de arbetsrättsliga skadestånden även i övrigt bör bli föremål för en översyn. Den reservation i utskottets betänkande som gäller medbestämmandet inom den offentliga sektorn går tillbaka på riksdagens begäran hösten 1981 om att få gränsen mellan politisk demokrati och facklig kompetens klarlagd. Socialdemokraterna i riksdagen var vid det tillfället emot ett sådant initiativ, trots att partivännerna i Kommunförbundet hade biträtt kravet på en översyn. Den begärda översynen har till följd av detta motstånd från socialdemokratisk sida aldrig kommit till stånd. Men det innebär i sin tur att behovet av en översyn kvarstår. Herr talman! I detta ärende har folkpartiet i motsats till övriga oppositionspartier inte avgett någon partieller kommittémotion. Detta hänger samman med folkpartiets grundsyn i de arbetsrättsliga frågorna. Medbestämmandereformen är nu tio år gammal, och det är naturligt att man på vissa punkter behöver göra anpassningar till ändrade förutsättningar som har uppstått under de gångna åren och över huvud taget tillgodogöra sig de erfarenheter som man efter hand har vunnit. Jag har här redogjort för på vilka punkter folkpartiet anser att förändringar kan vara aktuella. Men jag vill understryka att vi från folkpartiets sida därmed inte ifrågasätter grundtankarna bakom medbestämmandelagen. Därför anser vi det inte påkallat med de krav som har rests på en allmän översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vi ansluter oss inte till något som lätt kan uppfattas som steg tillbaka när det gäller de anställdas rätt till medinflytande. Självfallet kan vi inte heller ställa oss bakom de tankar som finns hos vpk på att riva upp medbestämmandelagstiftningen och ersätta den med fri stridsrätt utan spelregler. Att ersätta samverkan med klasskamp är en kommunistisk idé som vi liberaler bestämt avvisar. Folkpartiet ser medbestämmandelagen som ett viktigt instrument för de anställdas medinflytande i arbetslivet. Utöver tillfredsställelse i arbetet ger medbestämmandet de anställda möjlighet att mer aktivt ta del i företagens utveckling. Det ökar jämlikheten mellan parter och individer och ger löntagarna möjlighet att med större kraft hävda arbetslivets sociala mål.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

Herr talman! Vi lever i en föränderlig värld. Hela tiden ändras förutsättningarna för den enskilda människan. Strukturförändringar i näringslivet medför ofta svåra omställningar för hela familjer. Enda alternativet kan många gånger vara att med hjälp av flyttningsstöd bli förpassad hundratals mil från sin hembygd. Detta är en utveckling som kraftigt förstärkts under de senaste åren, i brist på en offensiv regionalpolitik. Vad har då regionalpolitiken med MBL att göra? Jo, det visar den socialdemokratiska viljan — var man lägger tyngdpunkten i politiken. I arbetslivet, på arbetsplatserna, har de fackliga organisationerna genom arbetsrättslagstiftningen en mycket stark ställning. Här har socialdemokraterna varit tillmötesgående mot de fackliga organisationerna och ofta ställt upp på deras krav om ökat inflytande och medbestämmande — ett inflytande för det starka fackliga kollektivet, som generellt griper tag i frågorna oavsett om det är småföretag, stora företag eller offentlig sektor. När MBL infördes var avsikten att ge de anställda ett ökat inflytande över sin arbetsplats. Samtidigt har ett formellt medbestämmande verkat byråkratiserande och vållat irritation i vissa fall. Nya idéer växer fram, gamla värderingar byts ut. Det gäller hela tiden att förändra och anpassa lagstiftningen efter verkligheten. Reglerna måste vara så utformade att de bidrar till effektivitet inom alla näringar. De måste vara anpassade efter de olika arbetsplatsernas förutsättningar. Det gäller vidare att ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenheter inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Centerpartiet anser att det finns omfattande bristfälligheter i nuvarande lagstiftning, och vi kräver därför en total översyn och utvecklingsarbete på detta område. Den arbetsrättsliga lagstiftningens företag är storföretagen som hanterar regelsystemet via speciella stabsfunktioner. De mindre företagen har inte samma möjlighet. I MBL borde systemet med information och förhandling i små företag avbyråkratiseras. Det borde vara de anställda på företaget som först och främst tar ansvaret över sin situation, utan inblandning från utomstående fackliga funktionärer. Många väljer att bli enmansföretagare. Då behöver man inte tänka på anställd personal. Enmansföretagen kan ändå drabbas av fackets missnöje. Den fackliga vetorätten vid entreprenader drabbar även seriösa företagare. Från centerpartiets sida anser vi att enmansoch familjeföretagare som inte har anställd personal skall undantas från fackets vetorätt. För enmansoch familjeföretagaren lurar ytterligare faror. Det gäller blockadrätten. Facket kan utan vidare tilltvinga sig avtal oavsett om det finns några anställda som önskar avtal. Blockad av enmansoch familjeföretag borde enligt centerpartiet förbjudas i MBL. Det kan i varje blockadsituation vara en risk att det lilla företaget går under, och detta står inte i rimlig proportion till stridsåtgärden. Det borde vara en självklarhet att den enskilde har en lagstadgad rätt att stå utanför en förening. Det är fråga om den negativa föreningsrätten. I en fråga som gäller enskilda medborgares frioch rättigheter räcker det inte med att Landsorganisationen nu fattat beslut om vissa ändringar i stadgarna, med innebörd att rätten till utträde i fortsättningen skall vara ovillkorlig. En så viktig fråga får inte vara beroende av vissa fackföreningars tyckande. Nästa gång kan man ta ett beslut i motsatt riktning. Den negativa föreningsrätten bör garanteras i lagen, en lag som även skall innefatta förbud mot organisationsklausuler. Herr talman! Reservation 12 tar upp fredspliktsbestämmelserna och 200-kronorsregeln. När socialdemokraterna återinförde 200-kronorsregeln var den helt omotiverad. Rättspraxis gav inte några som helst skäl till en ändring. När lagstiftningen infördes 1928 var 200 kr. en betydande summa. 200-kronorsregeln inverkade säkerligen hämmande på vilda strejker och bidrog till en sund ekonomisk utveckling på arbetsmarknaden. 200 kr. 1928 motsvarar i dag drygt 6 000 kr. Detta som en jämförelse. Vi bör nu återgå till den lydelse som skadeståndsreglerna hade åren 1977—1984. Arbetsdomstolen hade då bättre möjligheter att göra nyanserade bedömningar. Vi vet att det högsta utdömda skadeståndet under den här tiden var 600 kr. År 1984 intog socialdemokraterna ytterligare en inkonsekvent ståndpunkt. Då togs avdragsrätten för allmänna skadestånd bort. Det har varit en självklarhet att belopp som är skattepliktiga för mottagaren skall vara avdragsgilla för utbetalaren. Den gamla principen tog socialdemokraterna bort med ett pennstreck. Återigen är det småföretagaren som drabbas. Han kan inte ha kunskapen om alla de lagar och regler som gäller. Det finns många absurda exempel på vilka kostnader skadestånden kan föra med sig. För en enskild näringsidkare med en inkomst på 72 000 kr. krävs en inkomstökning på 30 000 kr. för att han skall kunna betala ett skadestånd på 10 000. Socialdemokraterna har genom sina åtgärder klart visat att man inte står på småföretagens sida i ett samhälle till brädden fyllt av lagar och förordningar. När det gäller frågan om MBL inom offentlig sektor så har centern den uppfattningen att den politiska demokratin inte är förhandlingsbar. Lagen skall vara utformad så att de anställda inom offentlig verksamhet inte kan åsidosätta den politiska demokratin genom utnyttjande av medbestämmandelagen. Vi kräver att den tidigare gjorda begäran om en utredning verkställs. För övrigt hade även socialdemokraterna tidigare den inställningen, men de har med tiden ändrat sig. Jag vill avslutningsvis ställa frågan till Sten Östlund: Är det inte en självklarhet att medborgarrätt skall gå före fackföreningsrätt? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6, 7, 12, 14, 16, 17 och 19.

Herr talman! När medbestämmandelagen tillkom för tio år sedan framställdes den nya lagen av socialdemokraterna som den största demokratiska reformen sedan den allmänna rösträtten infördes. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna anförde gemensamt bl.a. att reformen gav nya utgångspunkter för klassamarbete på arbetsplatserna. Den nya lagens karaktär av samarbetslag var sålunda uppenbar redan från början. ”Reformen ger nya utgångspunkter för ett samarbete på arbetsplatserna för såväl arbetstagarna som näringslivet och samhället. Genom att vidga de anställdas inflytande kan arbetslivet tillföras nya sociala dimensioner. En ökad arbetstillfredsställelse, som är ett mål i dag, kan beräknas frigöra nya krafter och få positiva effekter inte minst ur effektivitetssynpunkt. Det är betydelsefullt att vår produktionsapparat kan bibehålla sin internationella slagkraft som är en avgörande grundval för vårt välstånd.

Den var inte avsedd att stärka fackets roll i produktionsprocessen, utan den sågs uteslutande som ett medel för att höja produktiviteten och effektiviteten hos företag och myndigheter. Man uppfattade medbestämmandelagen som en väsentlig del av klassamarbetspolitiken, med huvudsaklig uppgift att dämpa konflikter på arbetsmarknaden mellan parter vars intressen är i grunden oförenliga. Man gör det utan att ifrågasätta den nuvarande ekonomiska maktstrukturen, och man strävar efter lönearbetarnas och fackets anpassning till samma maktstruktur. Herr talman! I vissa sällsynta stunder av visionär klarsynthet har från socialdemokratiskt håll uttalats att den ekonomiska makten i samhället ligger utanför den politiska beslutsprocessen.

Besluten skall då fattas av det maktcentrum som förfogar över de ekonomiska styrmedlen och som socialdemokraterna ibland, framför allt vid förstamajdemonstrationerna, säger sig vilja angripa för att förverkliga den ekonomiska demokratin. Man kan också utgå från det faktum att det som produceras i samhället inte alltid sammanfaller med de egentliga behov som finns utan dikteras med utgångspunkt från i första hand vinstbegär, och man kan utgå ifrån att behov skapas genom en mördande reklam och välutvecklade marknadsföringsmekanismer — dagens genomkommersialiserade samhälle vittnar om det. Om man utgår från dessa sanningar, då måste man dra slutsatsen att produktionen i dag genomsyras av och återspeglar de värderingar och den idémässiga värld som präglar det maktcentrum som bestämmer produktionens villkor och utformning.

Vårt parti anser att det är ytterst nödvändigt med en lagstiftning som ökar fackets och de anställdas makt över produktionen, inte minst därför att den framtida produktionen liksom sysselsättningen bör ses i relation till de nya krav som utvecklingen ställer framför allt på arbetarrörelsen. Naturen sätter nämligen numera bestämda gränser, både i form av miljöförstöring och i form av begränsade råvaruoch energiresurser, för våra fysiska aktiviteter. Det är ytterst nödvändigt att facket och de anställda får ökad makt kring frågor som gäller hur våra numera begränsade resurser skall användas i en produktion som utgår från människornas egentliga behov och som sammanfaller med och genomsyras av arbetarrörelsens ideologiska värderingar och människosyn. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det finns all anledning i världen att vidta radikala förändringar i den nuvarande lagstiftningen på detta område. Förändringarna bör bygga på konstaterandet att arbetare och kapitalägare har oförenliga intressen. Facket behöver allt stöd det kan få för sin kamp, stöd i form av ett antal rättighetslagar som bl.a. ger dem strejkrätt, facklig vetorätt i entreprenadfrågor och frågor som gäller arbetslivets villkor, rätt till fackliga möten på betald arbetstid, m.m. Herr talman! Krav på sådana förändringar återfinns i våra reservationer, vilka jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Demokratin, Sten Östlund, är ännu starkare i länder där det finns fria människor. Jag tycker att det är beklagligt att notera den bristande förståelsen från Sten Östlund och den dogmatism som svaret till de sju näringslivsorganisationerna bär vittnesbörd om. Det finns andra inom socialdemokratin och inom fackföreningsrörelsen som tycker annorlunda. Jag har i min hand en intervju med Göran Johansson, s.k. tungt namn inom Metall. Det är en bra intervju, och jag kan hålla med om mycket av det han säger — om än inte allt. Han säger bl.a. att den snabba förändringsprocess som vår industri nu är mitt uppe i ställer nya krav. Vidare säger han: Alla blir mer och mer delaktiga i jobbet. Alla måste ta ansvar och lägga ned sin själ i arbetsuppgifterna. Den här utvecklingen tvingar fram en helt ny inställning till arbetet. Om det är fackföreningsrörelsens mål att medlemmarna skall bli självständiga och engagerade individer, måste vi se positivt på den utveckling som pågår. Det som skrämmer eller oroar Göran Johansson mest är risken för att facket brister i analys och väljer den enklaste vägen ur problemen — en återgång till beprövade klasskampsmetoder. Han är kritisk till MBL. Han säger att intentionerna aldrig har blivit verklighet. Det blev för mycket maktspråk. Arbetsgivarna åkte på kurs och lärde sig förhandlingsteknik — och vi gjorde likadant, säger han. I stället borde vi stanna upp och fundera. Riskerna är annars att vi konserverar strukturer i stället för att ändra dem. Han säger att vetorätt och maktspråk kanske inte alltid är den rätta vägen. Detaljstyrning uppifrån är ett lika stort fackligt problem som företagsledningsproblem. Om nu inte Sten Östlund vill lyssna på oss här i kammaren och inte heller på de sju näringslivsorganisationerna, vilkas yrkanden helt sammanfaller med dem som vi har ställt här i kammaren, kanske Sten Östlund i alla fall vill lyssna på kollegan hemifrån Metallfyrtioettan i Göteborg, Göran Johansson. Det är en klok karl. Han säger många kloka saker — han har sagt fler kloka saker än det jag nu har refererat. Han förstår näringslivets problem. Han förstår hur viktigt det är att vi bevarar vår konkurrenskraft och tar vara på det bästa hos människorna på arbetsplatserna — och det är det vi moderater också eftersträvar. Vår syn på de fackliga organisationerna framgår av en motion som ligger till grund för utskottets betänkande, motion 1985/86:A748. Där säger vi: ”Fria, starka och ansvarsmedvetna fackliga organisationer är ett naturligt inslag i en fri marknadsekonomi. Organisationerna kan medverka till att skapa balans mellan de olika intressen som uppträder på marknaden.” Jag tror att det är så de fackliga organisationerna kan spela sin mycket stora roll. De har nämligen en stor roll att spela, och de är väsentliga för samhällets funktion — och framför allt för näringslivets och arbetslivets funktion. Jag tror att vi skulle nå mycket längre, Sten Östlund, om vi försökte lyssna på varandra i den här frågan i stället för att ta till den typ av klasskampsparoller och klasskampsdiskussioner som tyvärr så många just nu, med Sten Östlund i spetsen, förfaller till.

Herr talman! Sten Östlund säger att vpk-krav liknande dem som vi framför i dag har ställts tidigare, och det är riktigt. Vi har under en rad år ställt sådana här krav, som skulle förstärka de lönarbetandes och fackets position gentemot arbetsgivaren. Men Sten Östlund har inte lyssnat på det örat. Sten Östlund har inte insett den fara som finns i dag genom den omfattande och djupgående klassamarbetspolitik som praktiseras, den fara som finns för facket och framför allt för den organiserade arbetarrörelsen. Det pågår nämligen en djupgående japaniseringsprocess inom industrin i dag, en charmoffensiv från näringslivet som syftar till att ställa facket åt sidan. Med kvalitetscirklar och vinstdelningssystem har Johansson på Volvo plötsligt kommit att bli Volvo 1. Han ingår numera i den varma och familjära gruppen tillsammans med platschefen, som skall öka sina ansträngningar för att öka Volvos vinstandelar och marknadsandelar utomlands. Han har fått en uniform, och hans fru får blommor i hemmet. Om Volvos vinstandelar ökar, blir han bjuden på företagsfest, betald med representationspengar. Krav ställs redan på företagsanslutna fackföreningar. Krav ställs redan på flexibel arbetstid, säsongsanpassad arbetstid och individanpassad arbetstid. Sten Östlund tror inte att den här utvecklingen är ett hot mot facket, men det tror LO-tidningen. I LO-tidningen nummer 46, den 14 november, står en artikel som rubriceras ”Charmoffensiven neutraliserar facket”. Jag citerar ur den artikel: ”För någon tid sedan skrev Sven Rydenfelt följande i SAF-tidningen: ”Och visst har facket rätt i att företagarnas försök att eliminera konfliktorsaker och istället bygga upp känslor av gemenskap och förtroende är ett hot mot facket”... ”Våra egna företagare har alltför länge förött sina krafter i fåfänga försök att övervinna facket. Nu söker de i stället vinna sina anställda. —-— ”Charmoffensivens” syfte är alltså att neutralisera facket genom att köpa de anställdas lojalitet. — —-— Åke Bergman citerar Industriförbundets Lars Vinell, som säger: ”Bra år ska inte avspeglas i lönestatistiken utan genom vinstdelning.

Nu säger Sten Östlund att våra förslag bara är jämförbara i ett annat samhällssystem. Hur har ni då tänkt er att genomföra målsättningen om den ekonomiska demokratin, som även ni som parti säger er företräda? Hur skall man kunna genomföra det när man genom medbestämmandelagen fullständigt överlämnar makten till arbetsgivaren? Är strejkrätten någonting som är förenligt bara med ett annat samhällssystem? Är inte den en grundläggande demokratisk rättighet som varje arbetare bör ha? Den är dessutom det enda vapen som arbetarrörelsen har till sitt förfogande. Det skulle vara intressant att få ett svar från Sten Östlund.

Herr talman! Ja, Sten Östlund, vi har begärt en översyn av MBL. Det har vi gjort därför att vi, när vi har varit ute och pratat med företagarna, har uppfattat att den innebär problem i många fall. Den skrivelse som har gått in till departementet från samtliga stora huvudorganisationer inom näringslivet — den har nämnts här ett par gånger — tar också upp de här frågorna. Dessa organisationer vill ha en översyn av MBL och den arbetsrättsliga lagstiftningen. Då säger Sten Östlund att om denna begäran går i samma stil som reservationerna blir det nej. Det var ett bra besked de stora näringslivsorganisationerna fick direkt från talarstolen. Ett gemensamt har reservationerna i övrigt, säger Sten Östlund. De vill begränsa de anställdas rättigheter. Jag förstår inte på vilket sätt de vill begränsa de anställdas rättigheter, t.ex. när det gäller de arbetsrättsliga skadestånden eller den negativa föreningsrätten. På vilket sätt vill förslagen i dessa frågor minska de anställdas rättigheter? Vi vill ju öka de anställdas rättigheter genom förslagen i de reservationer vi fogat till betänkandet. Vi vill alltså förbättra MBL. På vilket sätt skulle 200-kronorsregeln försämra för de anställda? Jag förmodar att Sten Östlund inte på något sätt är anhängare av vilda konflikter. Det var en onödig åtgärd att en gång ändra denna regel. Men det var gamla löften som socialdemokraterna hade gett, därför var de tvungna att genomföra detta. När det gäller MBL inom den offentliga sektorn sade inte Sten Östlund så mycket, och det förstår jag, för där har ni en hel del förflutet. I Kommunförbundet och Landstingsförbundet var samtliga socialdemokrater med om att kräva att en utredning skulle göras. Men det blev ingen utredning. Ni ligger still och tycker att det fungerar bra ändå. Det var därför jag tog upp frågan om medborgarrätten skulle gå före fackföreningsrätten. Ni vill hävda att det inte blir någon förändring om facket t.ex. när det gäller förhandlingar inom kommun och även på den statliga sektorn kommer in på den politiska demokratin. Bara de håller sig lugna skall vi inte stöta oss med dem, tycks ni mena. Därmed sätter ni fackföreningsrätten före medborgarrätten. Det var statsministern som för inte så länge sedan när det gällde engångsskatten myntade uttrycket att medborgarrätten är starkare än enskild rätt. Jag trodde att medborgarrätten då också var starkare än fackföreningsrätten men tydligen har jag fel på det området. Det är beklagligt att det inte gäller över hela det politiska fältet.

Herr talman! Utskottets talesman började sitt inlägg med att säga att det råder skilda ståndpunkter i utskottet och kammaren i frågor kring medbestämmandet i arbetslivet, och det är ett riktigt konstaterande. Han sade också att det är bra att vi har en debatt i dessa frågor, och jag instämmer också i det. Herr talman! Låt mig säga att jag uppskattar Sten Östlunds klara bekännelse till principen om de öppna och fria förhandlingarna med iakttagande av fastlagda spelregler. Det är noterbart, och det drar på ett välgörande sätt upp rågången gentemot kommunisterna. Men sedan upphörde klarsynen, och i litet grumsiga slängar sade Sten Östlund att de borgerliga partierna har framlagt förslag som vill urholka och försvaga de anställdas möjligheter på arbetsmarknaden. Det är, herr talman, ett felaktigt påstående. Jag sade i mitt inlägg att vi från folkpartiet inte har väckt någon partimotion och att det hör samman med att vår grundsyn är att de arbetsrättsliga frågorna är angelägna och att vi tar ansvar för hur de i allt väsentligt fick sin utformning men att vi på vissa punkter behöver göra anpassningar till ändrade förutsättningar som har inträffat under de gångna åren. Vi behöver över huvud taget tillgodogöra oss de erfarenheter som efter hand har vunnits.

Vi säger exakt samma sak från folkpartiet, och även övriga oppositionspartier framhåller att det på en rad punkter finns delar som behöver ses över. Det är inte detsamma som att attackera de anställdas rätt till medinflytande. Folkpartiet har både i opposition och i regeringsställning drivit frågor som är positiva för de enskilda arbetstagarna. Vi har t.o.m. drivit krav om reformer som socialdemokraterna tidvis kämpat emot men sedermera anslutit sig till. Jag vill påminna om det krav som vi var med om att driva fram iutskottet nu, nämligen att familjedaghemmens situation skall ses över så att de som utför detta värdefulla arbete kan få en förbättring. Jag vill, herr talman, bara upprepa det yrkande jag hade, att det på de punkter där vi har föreslagit förändringar finns anledning för riksdagen att följa våra förslag och att vi i övrigt skall slå vakt om medbestämmandelagens allra djupaste och finaste tankar. De är positiva både för de anställda och för företagen. Jag tror, herr talman, att det på den punkten inte heller finns någon väg tillbaka.

Herr talman! Det var ett avslöjande inlägg av Sten Östlund. Det hade säkerligen dragit ned applådåskor på LO-kongressen. Han talar fackföreningarnas höga visa. Lagstiftningen skall ske på fackets villkor. Det är just detta som vi reagerar emot. Det är inte fackets villkor som skall styra lagstiftningen, utan det är de enskilda människornas villkor. I denna kammare är det vår uppgift att slå vakt om och hävda vår grundlag, de mänskliga frioch rättigheterna, de konventioner som vi har undertecknat — FN-konventionen och Europakonventionen om de mänskliga frioch rättigheterna, de som erkänner den negativa föreningsrätten. Det är den uppgiften vi har. Det är därför vi säger att vi måste stärka de enskilda människornas rätt. Vad Sten Östlund gör är att ställa upp på de övergrepp som sker mot enskilda människor. Han ställer upp på att facket blockerar Christer Sandströms Måleri i Malmö för att tilltvinga sig ett avtal och de pengar som följer därmed, trots att Christer Sandström inte har några anställda. Sten Östlund ställer upp på att den ende anställde hos Robert Nilsson berövas rätten att själv bestämma om han vill träffa eget avtal med arbetsgivaren eller om han vill låta facket förhandla och träffa avtal. Vi anser att han skall ha rätten att själv bestämma.

Jag häpnar, herr talman! Jag vill understryka för kammaren hur otroligt viktigt det är att vi får igenom de ändringar i lagstiftningen som vi har yrkat på, som sju näringslivsorganisationer har yrkat på, och de tankar som Göran Johansson på SKF skriver under på. Han säger: Maktspråk är inte det bästa sättet att komma fram. Göran Johansson inser behovet av att samarbeta på arbetsplatserna. Han inser att arbetsgivare och arbetstagare är beroende av varandra. Jag tror att Sten Östlund gör honom mycket stor orätt, om han vill påstå att Göran Johansson enbart ser mot den bakgrund som gäller på SKF. Det gör han självfallet inte. Herr talman!

Herr talman! Sten Östlund uttrycker visioner i sitt senaste anförande och också fromma förhoppningar. Tyvärr har arbetarrörelsen i sin historia haft alldeles för många sådana här fromma förhoppningar. Verkligheten ter sig helt annorlunda. Sten Östlunds fromma förhoppningar kan inte förverkligas med den nuvarande medbestämmandelagen. Medbestämmandelagen var inte avsedd och är inte tillämplig för att öka fackföreningsrörelsens makt, för att öka de anställdas demokratiska frioch rättigheter, för att göra det möjligt för de vanliga löntagarna att ha något att säga till om. Produktionens utveckling, omfattning och innehåll, hur deras eget liv skall gestalta sig, om de skall bli arbetslösa, utslagna eller permitterade — det har de i dag ingenting att säga till om med den nuvarande utformningen av medbestämmandelagen. Det är arbetsgivaren som slutgiltigt avgör sådana frågor i slutna direktionsrum. Skall alltså enligt Sten Östlunds klassamarbetsmodell arbetarna, de tusentals anställda som jobbar på arbetsplatserna, aldrig någon gång få en chans att kunna påverka sin framtid och sin histora? Fackföreningsrörelsen behöver inte hjälp genom lagstiftning, säger Sten Östlund. Varför inte? Varför kan vi inte lagstifta i dag om att facket också skall ha någonting att säga till om när det gäller införande av ny teknik? Vi har i våra motioner föreslagit att facket skall få vetorätt i vad gäller införande av ny teknik. Vad är det som hindrar det? Jo, ni åsidosätter de elementära demokratiska rättigheterna för de anställda till förmån för den kapitalistiska effektiviteten. Följderna av den effektiviteten i form av ökad arbetslöshet och utslagning tar ni på köpet. Sådana här visioner som Sten Östlund har gett uttryck åt har vi hört förr. Tyvärr har de hitintills alltid varit fromma förhoppningar.

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mig till MBL inom den offentliga sektorn. Jag har aldrig någonsin förnekat, Sten Östlund, att där det inte finns fackföreningar finns ingen medborgarrätt. Det är inte det vi diskuterar. Min inställning är att vi skall ha fackföreningar, och de skall vara i harmoni med samhället i övrigt. På den punkten råder det inga oklarheter, så jag tror inte att Sten Östlund skall göra några anspelningar på att vi på något sätt skulle vara mot facket. Det jag tog upp var just den politiska demokratin och MBL inom offentlig sektor. Det får aldrig någonsin vara så, att facket får sitta och förhandla inom offentlig sektor, där man kommer i konflikt med just den politiska demokratin. Det är där jag menar att medborgarrätten går före fackföreningsrätten. Herr talman! Jag hoppas verkligen att jag nu har klargjort detta för Sten Östlund, ifall han inte tidigare har varit medveten om vad det var jag sade.

Herr talman! Sten Östlund talar om att fackföreningsmedlemmen måste få utöva sin rätt. Javisst, det är helt legitima krav från facklig utgångspunkt. Men som politiker och lagstiftare kan vi inte ensidigt ta ståndpunkt för någons intressen, utan vi måste ändå stå för den avvägning som krävs då intressen stöter mot varandra. Vår uppgift är att lägga ramarna och att ge spelreglerna. Nu erkänner Sten Östlund — och det är klädsamt — att han inte är något orakel. Han medger också — och underligt vore väl annat, eftersom han har varit med på skrivningen — att vissa delar av lagen kan behöva ses över. Skillnaden mellan mig och honom är nu att vi från folkpartiets sida menar att här finns punkter som behöver ses över och korrigeras redan nu, och därför har jag yrkat bifall till de reservationer som folkpartiet har medverkat i. Sedan bara ett par ord till, herr talman, eftersom debatten kommit in på fackföreningsrörelsens sätt att agera och fungera. Jag menar för egen del med den erfarenhet jag har som facklig medlem att det är för litet utifrån de enskilda medlemmarnas horisont som fackföreningsrörelsen agerar. Det blir lätt alltför ofta så att fackföreningsrörelsen agerar utifrån ett mer strikt egenintresse, utifrån kollektivet och organisationen, och att man alltför sällan funderar på hur arbetsmarknaden fungerar och hur agerandet faller ut gentemot tredje man. Jag ser det emellertid som ett välgörande och gott tidens tecken att flera fackliga ledare nu deltar i debatten om fackföreningsrörelsens förnyelse. Min förhoppning är att den debatten och den förnyelsen skall leda till — utan att man gör avkall på legitima fackliga intressen — att man också prövar frågor som kan upplevas vara en självprövning.

Herr talman! Jag har ställt den här frågan till bostadsministern därför att den personal som i dag arbetar med bostadsbidragen ute i kommunerna känner sig osäker och orolig för framtiden när det gäller dessa arbetsuppgifter. Överföringen av arbetet med bostadsbidrag från kommuner till försäkringskassor har diskuterats sedan första delen av 1970-talet. Det är således inga arbetsuppgifter som nyligen har lagts på kommunernas bord. Att den här frågan om överföring inte fått någon lösning tidigare har gjort att kommunerna i praktiken inte har lagt så stor vikt vid planering och framförhållning när det gäller den här verksamheten. Samtidigt har det datasystem som kommunerna använt stått tämligen stilla i utvecklingen. Kommun-Data, som tillhandahåller nuvarande system, har inte vågat utarbeta ett nytt och bättre system, då risken att arbetsuppgifterna kunde försvinna från kommunerna ständigt aktualiserades. När bostadskommitténs betänkande hade lagts fram tyckte man att riskerna verkade små och startade ett projekt som kallas KIBO, kommunalt interaktivt bostadsbidragssystem. Nu befarar man ute i kommunerna att det här systemet kommer att fördröjas, trots att man så väl behöver det. Bostadsministern har i en radiointervju anfört effektivitetsskäl liksom regionalpolitiska skäl. Det förra skälet kan tolkas så, att bostadsministern inte anser att kommunerna fullgör de här arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Är det verkligen så, herr statsråd? Det senare skälet är mer svårbegripligt. Vilka regionalpolitiska vinster uppstår genom den här överföringen, om man ser till sysselsättningen? Jag hoppas att bostadsministern är villig att klara ut det här.

Herr talman! Jag har blivit litet oroad efter att ha läst regeringens proposition om bostadspolitiken med förslag om förändring av bostadsbidragen. Man kan undra om aktualisering av förändringar är till för att dölja bristerna. Bristerna i förslaget beror på att man tänker överföra arbetsuppgifter på datasystemet — jag har en känsla av det. Regionalpolitiskt är det viktigt att man kan samordna offentlig service över huvud taget i kommunerna. Kanske skulle det hela kunna lösas genom att man samordnade arbetsuppgifterna för försäkringskassornas lokalkontor så att man kunde behålla den servicen ute i kommunerna. Det är, såvitt jag förstår, den regionalpolitiska synvinkeln.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

Då menar jag att man skulle ha kunnat samordna i stället för att nödvändigtvis överföra uppgifter från den ena offentliga verksamheten till den andra inom en och samma kommun.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Judarna i Sovjet har det svårt. De förvägras att utöva sina medborgerliga, sociala och kulturella rättigheter, vilka slagits fast i Helsingforsavtalet som även Sovjetunionen anslutit sig till. Därtill har undertecknade stater åtagit sig att underlätta friare rörlighet och kontakter såväl privat som officiellt. Låt mig ge ett dagsaktuellt exempel. Jag skulle vilja att utrikesministern kompletterade svaret med att omtala hur regeringen ser på den dramatiska nedgången i antalet beviljade utresetillstånd. Detta i ljuset av Helsingforsavtalet och av att över 70 000 utresetillstånd beviljades åren 1979-1980 men mindre än 2 000 de senaste två åren. 5 Det finns många exempel på att Sovjetunionen under lång tid hindrat judiska medborgare att utvandra, t.ex. makarna Vladimir och Maria Slepak, som väntat i 17 år. Jag skall relatera ytterligare ett aktuellt fall. Victor Fulmakht, dataingenjör från Moskva, har upprepade gånger, med början 1979, sökt utresetillstånd men blivit nekad sådant. År 1983 fick han besked om att hans fall inte skulle tas upp till behandling i fortsättningen därför att han var ”hemligstämplad”. Fulmakht skrev helt nyligen till Gorbatjov att det arbete som han avslutade redan 1972 knappast kan vara hemligstämplat ännu i dag. Han bad Gorbatjov att ge berörda myndigheter instruktion att på nytt pröva hans fall. I dagarna fick Fulmakht besked från utvandringsmyndigheten Ovir att svaret på hans brev till Gorbatjov var att hans fall fortfarande var hemligstämplat och — därutöver — att avslaget på hans begäran var definitivt och för all framtid. Med sådana exempel för ögonen, herr utrikesminister, måste vi fråga oss: Hur länge skall vi behöva tolerera att Sovjet så flagrant och ensidigt bryter mot undertecknade internationella konventioner? Vi skall inte glömma bort att Sovjetunionen är känsligt för påtryckningar från de demokratiska länderna. Därför uppskattar jag det som utrikesministern här har anmält och emotser ett kompletterande svar.

Herr talman! Utrikesministern och jag är överens i själva sakfrågan, och jag uppskattar att svaret innehöll en klar viljeyttring från regeringens sida att man vill gripa varje tillfälle. Det jag skulle vilja uppmuntra regeringen och utrikesministern till är att kanske öka det antal tillfällen då det kan vara möjligt att komma till tals med Sovjetunionen beträffande att man skall leva upp till de avtal som man har undertecknat, vilket är så angeläget inte minst för de människor som nu kommer i kläm därför att en stor nation inte tar hänsyn till människors legitima mänskliga krav och rättigheter.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. År 1981 bildades i Latinamerika organisationen Den latinamerikanska federationen för anhöriga till försvunna. Förkortningen av dess spanska namn är FEDEFAM. Det har i Sverige bildats en initiativgrupp som har tagit kontakt med mig och andra politiker, och jag tror att den också har uppvaktat regeringen. Jag tycker att det är bra att vi får den här frågan litet grand belyst. Vi känner alla till bakgrunden till den. Jag vill läsa upp några stycken ur det brev som initiativgruppen har skickat ut: ”Under de senaste 15 åren har i Latinamerika mer än 100 000 personer kidnappats och försvunnit som resultat av militärdiktaturernas repression eller paramilitära gruppers agerande. Orsaken till dessa övergrepp är att personerna i fråga är oppositionella mot militärdiktaturernas politik. Bland dessa försvunna finns barn, äldre personer, präster, nunnor, politiker, fackföreningsledare, ungdomar, havande kvinnor, försvarare av de mänskliga rättigheterna och i många fall hela befolkningar i indianbyar. Bara i Argentina finns det mer än 400 bevisade fall av försvunna barn.” Vi känner, som sagt, alla till vad det gäller. En av de mest välkända av underorganisationerna till federationen är de s.k. galna mödrarna i Argentina. Jag kan förstå att den svenska regeringen i första hand hänvisar till de konventioner som finns och till att det är helt klart att olika regimer har begått brott mot dessa. Jag vill framställa en följdfråga med anledning av det sista stycket i svaret: Kan utrikesministern och regeringen tänka sig att på något speciellt sätt stödja federationen FEDEFAM, som arbetar för här berörda organisationer och fungerar som paraplyorganisation för dessa?

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat miljöministern om regeringen avser att medverka till att ett centrum för miljövetenskaplig forskning lokaliseras till Umeå. Rune Ångström har frågat miljöministern om hon är beredd att ge detta ärende snabbaste möjliga behandling. Frågorna har överlämnats till mig. Frågorna berör samma område. Jag ber därför att få besvara dem samtidigt. Professor Lars-Gunnar Larsson har på regeringens uppdrag utrett frågan om samverkan mellan viss naturvetenskaplig och medicinsk forskning i Umeå. Utredningsmannen redovisade sitt uppdrag i oktober. Hans förslag innebär bl.a. en utökad samverkan mellan försvarets forskningsanstalt, huvudavdelning 4, och Umeå universitet. Förslaget remissbehandlas för närvarande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det borde väl inte råda några delade meningar om att det vid Umeå universitet och FOA finns mycket framstående miljöforskare. Vad det här rör sig om är att samordna resurserna, låt mig säga toppa organisationen, för att därigenom få ut mycket goda resultat för riket och även internationellt sett. Detta går att åstadkomma till överblickbara kostnader eller rent av till små kostnader i förhållande till det resultat man kan få ut av denna verksamhet. Det är ingen tillfällighet att jag har ställt den här frågan till Birgitta Dahl. Jag har nämligen förutsatt att utbildningsministern med sitt uttalade intresse för kvalificerad forskning och utveckling skall vara positiv till att detta miljöcentrum kommer i gång. Anledningen till att jag ställde frågan till Birgitta Dahl är att hon väldigt ofta talar om sitt stora miljöintresse. Det hade varit trevligt om hon här hade kunnat hjälpa till, så att det blev ett tryck från flera håll på att denna miljöfråga kommer i centrum. När det gäller miljöfrågorna är det hög tid att gå från en massa ord till handling. Det här rör sig om handling. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Förslaget om ett centrum för miljövetenskaplig forskning vid Umeå universitet är ett bra förslag ur alla synpunkter. I Umeå finns för närvarande vid sidan av Umeå universitet enheter som bedriver forskning inom delvis samma områden, nämligen skogshögskolan, arbetarskyddsstyrelsens forskningsfilial och FOA 4. Därtill kommer enheten för mikrobiologi, som är en nyetablerad och egen arbetsenhet inom Umeå universitet. Dessa basenheter har var för sig stora resurser och stor kompetens. Precis som Börje Hörnlund påpekade skulle ett sammanförande av dessa resurser till en närmare samverkan och med specificerade uppgifter ge ännu större slagkraft åt denna verksamhet. Detta kan uppnås till förhållandevis rimliga kostnader. Tiden tillåter inte att jag närmare fördjupar mig i detaljer; jag kan bara säga, att om forskningsmiljön i Umeå skall kunna utvecklas och få avsedd effekt, behövs denna typ av samverkan och att en sådan samverkan kan åstadkommas genom detta miljövetenskapliga centrum. Vi saknar en sammanhållen organisation av det slaget i Sverige. Även jag har tidigare debatterat verkningar av Tjernobylkatastrofen med Birgitta Dahl. Den felaktiga och bristfälliga information som utgått i det sammanhanget har ökat skadeverkningarna och människornas oro. Jag vill än en gång peka på den unika kapacitet på området som finns i Umeå, på den känslomässiga och fysiska närhet som existerar mellan dessa forskningsresurser och på vad en samverkan skulle kunna åstadkomma om det bildas ett centrum. Jag tackar för svaret och hoppas att de sista raderna innebär att statsrådet prioriterar detta område.

Herr talman! Alf Svensson har frågat jordbruksministern om han är beredd att låta göra en ny undersökning angående jägarnas inställning till generell älgjakt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först upplysa Alf Svensson om att den i frågan omnämnda enmansutredningen enligt direktiven inte hade till uppgift att belysa jägarnas inställning till samordnad resp. reglerad älgjakt. Utredningen har därför inte undersökt jägarnas inställning till generell älgjakt. Utredningen skulle enligt direktiven, i likhet med vad dåvarande jordbruksministern upplyste Alf Svensson om i ett frågesvar den 5 december 1985, bl.a. göra en uppskattning av hur många jägare som har anledning att söka sig nya jaktmöjligheter till följd av den ytterligare samordning av älgjakten som jaktoch viltvårdsberedningen föreslog. Beredningen hade dessförinnan i sitt slutbetänkande redovisat en studie av jägarnas inställning till samordnad älgjakt i hela landet. Jag är inte beredd att låta göra ytterligare en undersökning av jägarnas inställning till generell jakt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. För ett år sedan frågade jag dåvarande jordbruksministern Svante Lundkvist hur den när det gäller jaktoch viltvårdsberedningen kompletterande undersökningen om jägarnas inställning till generell älgjakt skulle utföras. Redan då fanns det faktiskt tecken på att någon objektiv undersökning inte skulle äga rum. Jag fick vid den frågestunden beskedet av jordbruksministern att en allsidig och objektiv undersökning skulle genomföras. Dess värre har det sedan visat sig att min fråga förra gången i allra högsta grad var berättigad. I dag sägs det helt frankt i statsrådets svar att utredningen inte skulle undersöka jägarnas inställning till generell jakt; det var ju ändå det man trodde skulle ske. Enligt en objektiv forskningsgrupp som granskat det utredningsbetänkande som tillsammans med resultatet av jaktoch viltvårdsberedningen ligger till grund för lagrådsremissen om den framtida jakten är den genomförda undersökningen ur vetenskaplig synvinkel totalt undermålig. Från början till slut är den styrd för att ge ett för regeringen passande resultat. De jägare som man nu planerar att frånta jakträtten vad gäller jakt på vuxen älg har över huvud taget inte tillfrågats. Hur många dessa är vet inte jag — det kan röra sig om 20 000, sägs det, eller kanske 50 000. För att visa hur undersökningen har lagts upp vill jag anföra ett utdrag ur instruktionerna till jaktvårdspersonalen, anställd av Svenska jägareförbundet, om hur man skall ta reda på inställningen till generell älgjakt: Svara det ni tror är riktigast på frågan på vilka som kan få jaga på licensområde om den generella jakten avskaffas. Forskningsgruppen för samhällsoch informationsstudier har granskat frågeundersökningen med anknytning till utredningen om upplåtelse av jaktmark för älgjakt. Slutsatsen är följande: Undersökningen hör till de mera allvarliga exempel på misshantering av statistik som jag har kommit i kontakt med. Vidare heter det: Den enkät som enligt Norlings utredningsuppdrag skall belysa älgjägarnas jaktmöjligheter har inte riktats till dessa jägare utan till lokala representanter för Svenska jägareförbundet, vilka alltså ombetts försöka avge bedömningar å de förras vägnar i en fråga där de kan ha motsatt grundinställning. Herr talman! Jag hoppas och tror att regeringen inte vanligtvis skriver propositioner utifrån så usla utredningar.

Herr talman! Hans Nyhage har frågat mig om jag är beredd att medverka till att vad riksdagen uttalat som sin mening beträffande Radio Sjuhärad blir förverkligat. Frågan om att bryta ut Radio Sjuhärad till en helt självständig lokalradiostation har diskuterats av riksdagen ett stort antal gånger. Riksdagens beslut våren 1986 om Sveriges Radios verksamhet under avtalsperioden 1986-1992 innebar bl.a. följande om ansvaret för medelsfördelning och planering. Programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen skall besluta om lokal och regional indelning. Planeringsförutsättningarna i resursmässigt avseende har lagts fast för avtalsperioden. Moderbolaget Sveriges Radio AB skall fördela av riksdagen anvisade medel mellan programföretagen. Av detta följer att det är Sveriges Radio-koncernen som har att ta ställning till den utbyggnad av Radio Sjuhärad som aviserats.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Egentligen är det anmärkningsvärt att en fråga som denna över huvud taget skall behöva ställas. Men tyvärr har en riksdagsmajoritet år efter år envist vägrat att rätta till det misstag som gjordes när man frångick en enig radioutrednings förslag om en självständig lokalradio i varje län och satte just Älvsborgs län som enda län på undantag. Argumenten för ett självständigt Radio Sjuhärad är många och starka. De är väl dokumenterade i Sveriges riksdag. De har framförts från en rad skilda håll — såsom länsstyrelsen, näringslivet, kommunerna och de politiska partierna. Något gensvar har denna kraftiga och samstämmiga opinion emellertid inte rönt vare sig från regeringars eller från riksdagens sida när det gäller det rimliga och väl underbyggda kravet om en självständig lokalradio. Nu har emellertid kulturutskottet sagt sig kunna utgå från att Radio Sjuhärad skall bli en självständig lokalradiostation inom en nära framtid. Riksdagen har anslutit sig till denna uppfattning. Även om det är beklagligt att kulturutskottet inte hade kraft nog att hemställa om ett självständigt Radio Sjuhärad i sitt betänkande, är det alldeles uppenbart att riksdagen som sin mening uttalat att detta snarast skall förverkligas. Statsrådet framhåller att det är Sveriges Radio-koncernen som har att ta ställning till den utbyggnad av Radio Sjuhärad som har aviserats. Enligt min mening är koncernen skyldig att respektera vad riksdagen har uttalat, nämligen att ett självständigt Radio Sjuhärad snarast skall förverkligas. I nuläget finns det dock ingenting som tyder på att så kommer att ske. Därför ställer jag frågan till statsrådet Göransson: Delar statsrådet min uppfattning att vad riksdagen har uttalat också skall respekteras, och är statsrådet i så fall villig att medverka till att så sker?
Herr talman! Självfallet är det viktigt att riksdagens uppfattningar respekteras. Samtidigt är det dock nödvändigt att påminna om att de organ, organisationer och institutioner som har självständiga uppdrag i sin planering måste få behålla sin självständighet. Vi kan inte här i riksdagen ta in en fortlöpande planeringsverksamhet för radioverksamheten. Det som sades i utskottsbetänkandet i våras var att Sveriges Lokalradio hade deklarerat att tillkommande resurser under den nya avtalsperioden i första hand skulle utnyttjas för vissa huvudområden, och Radio Sjuhärads självständighet var ett sådant. Några beslut för avtalsperioden har inte fattats inom koncernen. Frågan är alltså i det stycket möjligen något tidigt väckt.
Herr talman! Jag vidhåller naturligtvis att Sveriges riksdag klart har uttalat att ett självständigt Radio Sjuhärad snarast skall förverkligas. Det står faktiskt att läsa. Mot den bakgrunden är det enligt min mening underligt att det inte finns någonting i handläggningen av ärendet som tyder på att så skall ske. Detta har bl.a. lett till att man kommer att trappa ned den nuvarande verksamheten i Radio Sjuhärad från nyåret, och det går ju stick i stäv mot de önskemål som kommit från vitt skilda håll och som gäller hela bygden. Därför kan jag inte dra någon annan slutsats än att det måste ankomma både på mig själv som riksdagsledamot och på statsrådet Göransson som ledamot av regeringen att göra vad som göras kan för att utöva en sådan påverkan att vad riksdagen har uttalat också kommer att förverkligas. Ännu en gång vädjar jag till statsrådet om medverkan till att beslutet ”snarast förverkligas”.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig om det finns någon möjlighet att med statliga bidrag rädda Skånska teatern. Det statliga stödet till de yrkesverksamma fria teatergrupperna uppgår under innevarande budgetår till ca 21,3 milj.kr. Statens kulturråd fördelar det statliga bidraget till de olika teatergrupper som har sökt bidrag. För budgetåret 1986/87 har enligt vad jag har inhämtat Skånska teatern tilldelats 1,5 milj.kr. i statligt bidrag, vilket är det högsta belopp som någon fri teatergrupp fått. Enligt vad jag vidare har inhämtat kommer statens kulturråd inom kort att sammanträffa med Landskrona kommun och berörda landsting för att diskutera Skånska teaterns ekonomiska situation.

Herr talman! Jag tackar kulturminister Bengt Göransson för svaret. Skånska teatern har funnits under drygt tio år i Landskrona. Det har varit en tid av intensivt konstnärligt skapande som gjort gruppen känd långt utanför Landskrona. Utan tvekan har Skånska teatern starkt bidragit till en förnyelse av svenskt teaterliv. Många människor har fått sina största teaterupplevelser genom just den här gruppen. Som alla fria grupper har Skånska teatern hela tiden brottats med ekonomiska problem. År 1982 var gruppen i kris och hotad av nedläggning. Den återuppstod bl.a. med hjälp av ökade bidrag. De senaste åren har gruppen dragit i gång en bred amatörverksamhet och på så sätt bidragit till att många — ofta arbetslösa — ungdomar fått stärkt självförtroende. För närvarande arbetar man med 200 ungdomar i ett treårigt projekt med statsbidrag som kallas ”Landskronapågen”. Skånska teatern får det högsta statliga bidraget av alla fria grupper, som Bengt Göransson sade, men gruppen är också den största. Ökningen av bidraget har dock varit mindre än ökningen för andra grupper — endast 300 000 kr. sedan 1982. Kommunen stöder gruppen på ett bra sätt med ca 1,2 milj.kr., hyresförmåner inräknade, landstinget med ungefär hälften. Bidragen täcker dock endast 60 96 av kostnaderna; resten är egna intäkter. Vid spelårets början fanns ett underskott på 600 000 kr. Trots att man just nu spelar med stor framgång är ekonomin kärv. För att undvika nedläggning till våren behövs dels ett engångsanslag på minst 300 000 kr., dels ett löfte om större fast bidrag till nästa år.
Herr talman! De medel som kulturrådet förfogar över är de anslag som lämnas till de fria grupperna. Jag vill i det sammanhanget påminna om att vi i årets budget — på förslag av regeringen i budgetpropositionen — har ökat anslagen till de fria grupperna mycket kraftigt. Anslagen ökades med 20 9. För ordningens skull skall jag också nämna — på denna punkt har jag dess värre inte på rak arm tillgång till några siffror — att flertalet fria grupper som i likhet med Skånska teatern arbetar mycket med amatörer också tillgodogör sig andra typer av samhällsbidrag, inkl. statliga, genom folkbildningsanslagen. Detta skall man komma ihåg när man tittar på den totala budgetsituationen. Skånska teatern är en utomordentligt bra teatergrupp — det vet jag också. Kanske både Margareta Mörck och jag tillhör Skånska teaterns vänner? Jag vet i alla fall att en av oss gör det. Men jag är inte utan vidare beredd att av det skälet säga att någon annan teatergrupp skall avstå från sitt anslag.
Herr talman! Jag skulle till det sista vilja säga: Skånska teaterns företrädare har poängterat för mig att de skulle vara mycket olyckliga om ett tillmötesgående av teaterns anspråk skulle gå ut över bidragen till andra teatergrupper. Jag tror också att Bengt Göransson och jag är helt överens om hur angeläget det är att rädda Skånska teatern och låta den leva vidare. Jag tycker det är mycket bra att förhandlingar skall tas upp. Jag anser t.ex. att landstinget skulle kunna gå in med litet mer medel. I våras hade Angeredsteatern i Göteborg ekonomiska problem, och den fick medel för att fortsätta sin verksamhet. Finns det inte samma möjligheter för Skånska teatern? Den teatern betyder lika mycket för svenskt teaterliv som Angeredsteatern.
Herr talman! Skånska teatern och andra teatergrupper har under årens lopp i långt högre grad än andra institutioner fått anslag för investeringar o.d. Det är alltså ytterligare en anslagspost som har kommit till. Såvitt jag förstår är det i detta ögonblick inte ett investeringsanslag som Skånska teatern behöver — ett anslag som kan ges av lotterimedel —, utan det är ett anslag för att täcka ett uppkommet underskott. Det är alltså en annan typ av bidrag.
Herr talman! Britta Bjelle har frågat miljöoch energiministern om hon har för avsikt att utforma ett mera övergripande åtgärdsprogram för att så långt som möjligt undvika en liknande renslaktsäsong som höstens. Frågan har överlämnats till mig. De renskötande samerna har drabbats hårt av nedfallet från Tjernobyl. Det radioaktiva nedfallet har förorsakat merkostnader och inkomstbortfall för renskötselföretagen. Staten lovade i våras att stå för dessa kostnader. Så har också skett. Fullt marknadspris betalas för de slaktrenar som inte kan godkännas som livsmedel på grund av för höga halter av cesium. Ersättning utgår också för tidigareläggning av slakt under hösten. Staten betalar vidare kostnaderna för särskild utfodring som skall minska cesiumhalten i renköttet. För de värst drabbade områdena har nya vinterbetesområden ställts till förfogande i Dalarna. Staten betalar kostnaderna för transporten dit. De vidtagna åtgärderna medför att renägarna väljer ut och låter slakta de individer och det antal renar som skulle ha slaktats under normala förhållanden. Det är därför fel att som Britta Bjelle påstå att rennäringen har blivit nästan totalt utslagen. Huvuddelen av de renar som slaktas nästa år och som berörs av Britta Bjelles fråga torde komma att klara riktvärdet. Jag har tidigare i veckan meddelat företrädare för samerna att staten även i fortsättningen kommer att ersätta merkostnader och inkomstbortfall till följd av kärnkraftsolyckan. Regeringen har vidare för avsikt att uppdra åt den interdepartementala arbetsgruppen för samefrågor att göra en samlad redovisning av Tjernobylolyckans konsekvenser för samerna och renskötseln.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. 4 december 1986 Det är väl riktigt att rennäringen inte är helt utslagen. Men om man som samerna bedriver en näring och det mesta av det man föder upp inte går att använda som människoföda utan kommer att bli minkföda, har naturligtvis detta stor psykologisk betydelse för vederbörande. Det går givetvis att säga, som statsrådet gör, att rennäringen inte är utslagen på grund av detta — men det beror på hur man värderar människors arbetsinsatser. I Sverige hade vi före Tjernobylolyckan en gräns på 2 000 becquerel kg. Finland har och har haft 1 000 becquerel kg. Man kan fråga sig om inte samernas situation förändras av att högsta tillåtna becquerelhalt har ändrats på detta sätt. Under höstens slaktperiod fick samerna till att börja med besked inför sarvslakten att de skulle bli skyldiga att kontrollera renköttet. Olika besked lämnades om vilken betydelse nedfallet hade för rennäringen. Sedan fick samerna besked om att renköttet skulle kontrolleras — det kött som kom från området mellan Sirka sameby och Lule älv. Därefter fick de ett nytt besked om att köttet skulle kontrolleras i hela länet, och efter det fick samerna ytterligare besked om att de skulle få extra bidrag om de tidigarelade slakten och slaktade innan renarna hade uppnått erforderlig slaktvikt. På detta sätt blev slaktperioden mycket osäker. Det finns ett marknadsråd för renkött. Jag undrar varför man inte kan tänka sig en slaktplan, som detta råd skulle få verkställa.
Herr talman! Britta Bjelle och jag är fullständigt överens om att rennäringen är en central fråga och en hörnsten för samekulturen. Vill vi verkligen medverka till goda framtidsutsikter för rennäringen och samekulturen tror jag inte att det bästa sättet är att gå ut med budskapet att rennäringen är utslagen. Det stod faktiskt någonting i den riktningen i Britta Bjelles fråga, och det var därför jag tog upp det. I övrigt handlar Britta Bjelles fråga om renslakten nästa säsong.

Problemen skulle alltså redan då vara mindre. Det gäller även de psykologiska problemen, som är viktiga och som Britta Bjelle likaledes tagit upp. Hur det än går med detta har regeringen utfäst sig att i fortsättningen, så länge det behövs, ersätta merkostnaderna.
Herr talman! Eftersom staten har åtagit sig att hålla rennäringen skadeslös efter Tjernobylolyckan, så har det onekligen kostat staten en hel del pengar.

Jag utgår från att hur man än resonerar kommer ändå den slakt som skall företas nästa år att kontrolleras i någon form. Man kommer säkert att pröva cesiumhalten. Då kunde det vara bra att ha en plan, både för att samerna skall få en rationell renslakt och för att staten skall klara sitt åtagande på ett så bra sätt som möjligt

Herr talman! Det är klart att samerna vill bedriva renslakten som de tidigare gjort, men som jag skrev i min fråga har marknadsrådet för renkött tagit fram en strukturplan för att rationalisera renslakten. Man hade startat med denna rationalisering i våras innan Tjernobylolyckan inträffade. Sedan välte olyckan planerna. Staten, som ändå har ställt mycket pengar till förfogande för rennäringen, skulle kunna medverka till att dra i gång denna rationalisering inför nästa höstslakt.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat statsrådet Birgitta Dahl om hon har för avsikt att uppta överläggningar med Norge och Finland för att få till stånd likartade gränsvärden för cesiumhalten i livsmedel i de nordiska länderna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag besvarade förra veckan en fråga av Viola Claesson med delvis likartat innehåll. I det svaret beskrev jag bl.a. hur riktvärdet för cesiumhalten i livsmedel fastställs i Sverige. I fråga om nordiskt samarbete gäller att det redan i dag finns ett utvecklat samarbete mellan myndigheter i de nordiska länderna. Ett utbyte av detta slag leder till att de beslutande organen i de nordiska länderna får ett — Prot. 1986/87:42 gemensamt underlag för sina ställningstaganden. Det vore givetvis bra om 4 december 1986 myndigheterna i de nordiska länderna kunde komma överens om likartade Le ä Om gränsvärdet för riktvärden när man har ett sådant underlag. & f

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Som jag nämnde i mitt anförande i anslutning till den föregående frågan tillämpar vi olika riktvärden i Sverige, Norge och Finland. Norge har nu gränsvärdet 6 000 Bq, i Sverige ligger det fortfarande på 300, och i Finland är det 1 000 Bq. En expertgrupp inom EG anser att man skulle kunna ha ett så högt riktvärde som 13 000 Bq för mejeriprodukter och 20 000 Bq/kg för övriga baslivsmedel. Om jag förstått saken rätt kommer vi i Sverige att ändra våra riktvärden i februari i samband med att EG ändrar riktvärdena. För den oinvigde kan det vara svårt att förstå vilka kriterier som används när man gör dessa ändringar. Jag har nu fått besked om vilka utgångspunkter man i stort tillämpar, men det förefaller säreget att de som bor i Finland, Norge och Sverige anses leva under så olikartade förhållanden att riktvärdena skall behöva variera så som de gör. Vi har i Sverige efter Tjernobylolyckan varit utsatta för en becquerelhysteri som i många fall haft övertoner. Det skulle vara värdefullt om det nya riktvärde vi får i februari vore något så när i överensstämmelse med riktvärdena i de övriga nordiska länderna. Detta vore värdefullt inte minst ur trovärdighetssynpunkt. Om Sverige, Norge och Finland också i fortsättningen har mycket olika riktvärden skapar det otrygghet och osäkerhet för den enskilda individen. Här i Sverige undrar vi om just vi har ett tillförlitligt riktvärde eller om man över huvud taget kan hysa tilltro till systemet. För att skapa tilltro till systemet är det angeläget att man försöker komma fram till ett likartat gränsvärde. I svaret sägs bara att det givetvis vore bra om myndigheterna i de nordiska länderna kunde komma överens om likartade riktvärden. Min fråga är: Har regeringen tagit några initiativ för att åstadkomma ett gemensamt riktvärde i Norden?
Herr talman! Som Britta Bjelle säkert vet har de nordiska länderna olika system när det gäller beslut i de här frågorna. I Sverige har vi myndigheter som är självständiga och som inte skall agera på direktiv från regeringen utan själva fatta sina beslut. I Norge fattas den här typen av beslut efter regeringsöverläggningar. Norge har helt enkelt ett annat system. Vi respekterar den självständighet som våra myndigheter skall ha. Regeringen kan bara uttala att det givetvis vore bra om man i de överläggningar som myndigheterna har tagit initiativ till kunde komma fram till gemensamma riktvärden. Men här finns också en annan skillnad, som kan ha påverkat den norska diskussionen. De norska samerna har för sin del ansett att en höjning av riktvärdet gagnar deras intressen även om höjningen bara gäller kött av ren och vilt. De svenska samerna däremot har redovisat ett annat synsätt. De 17 anser att samma riktvärde bör gälla för alla livsmedel, och då naturligtvis även för renkött. Våra myndigheter har självfallet fört diskussioner om de här frågorna med organisationerna, och jag utgår från att man fört sådana diskussioner också i Norge. Om man efter hand, när myndigheterna fått ett gemensamt underlag, kan komma fram till likartade riktvärden, vore det naturligtvis bra.
Herr talman! Om det i Norge är regeringen och i Sverige myndigheter som tar ställning till de olika riktvärdena, kan man ifrågasätta om regeringen i Norge tar kontakt med de svenska myndigheterna. Jag kan inte förstå annat än att det vore rimligt att de svenska myndigheterna tog kontakt med den norska regeringen. De svenska myndigheterna kunde ju få delta i de överläggningar man har i Norge. Nog måste man väl, trots att man har olika beslutsordningar, kunna åstadkomma en diskussion om den här frågan över gränserna. Jag tror att det har väldigt stor betydelse inte bara för samerna utan för oss alla att vi får något så när rimliga riktvärden som överensstämmer med varandra. Annars tappar vi tilltron till systemet och till hur man räknar fram riktvärdena. Uppe i Norrbotten, där vi lever så nära den norska gränsen, frågar vi oss vad det är som gör att man på den ena sidan har ett riktvärde på 6 000 Bq och på den andra 300 Bq.

Herr talman! Mats O Karlsson har med anledning av den senaste uppgörelsen mellan jordbruksdepartementet och Lantbrukarnas riksförbund frågat om regeringen har någon avsikt att förändra distriktsveterinärernas roll och möjligheter för dels djurskyddet, dels kvalitetsövervakningen i livsmedelsproduktionen. Regeringen arbetar på olika sätt aktivt för att förbättra djurskyddet och djurhälsan. Regeringen vill få till stånd en ökad satsning på förebyggande åtgärder. Stora summor satsas på forskning och utveckling för att finna produktionsformer i jordbruket som tar större hänsyn till djur och natur och som tillgodoser konsumenternas berättigade krav på livsmedel av god kvalitet till rimliga priser. Innebörden av överenskommelsen när det gäller distriktsveterinärorganisationen är att jordbruket accepterar att per den 1 juli 1987 kollektivt finansiera ytterligare 25 milj.kr. per år av kostnaderna för djurens hälsooch sjukvård. Uppgörelsen gäller för en period om tre år. Överenskommelsen innebär inte någon förändring i den statliga distriktsveterinärorganisationen. Distriktsveterinärerna kommer att få sin lön på samma sätt som hittills. Deras verksamhet kommer precis som förut att vara reglerad av statliga bestämmelser. Vad som är nytt är att den statliga lön som veterinärerna får nu i högre grad skall finansieras genom att kostnaderna för djursjukvården och djurhälsovården på animaliesidan tas ut i samband med prisöverläggningarna mellan konsumenter och producenter. Överenskommelsen ger ökade möjligheter att tillsammans med producenter och konsumenter arbeta vidare för att förbättra djurskyddet och kvalitetsövervakningen i livsmedelsproduktionen.

Herr talman! Tack, jordbruksministern, för svaret! Bakgrunden till min fråga är den debatt som uppstod inte minst bland veterinärerna själva och inom deras fackliga organisationer efter uppgörelsen på den här punkten mellan regeringen och Lantbrukarnas riksförbund. Man påstod i den debatten t.o.m. att den nye jordbruksministern vid förhandlingarna hade blivit lurad av bönderna. Skräckbilder uppmålades av distriktsveterinärer som påstods inte våga anmäla vanvård av djur eller som inte kunde säga nej till krav på regelmässig antibiotikabehandling, en behandling med syfte att dölja miljöproblem i djurhållningen och med äventyrliga konsekvenser för livsmedelskvaliteten. Orsaken till en sådan befarad ändrad attityd från distriktsveterinärernas sida skulle vara det ökade beroendet till djurägarna som distriktsveterinärerna skulle hamna i när finansieringen av djurens hälsooch sjukvård förändrades. Jag kan inte tolka jordbruksministerns svar på annat sätt än som en total dementi av dessa påståenden. De farhågor som har uttalats kan avfärdas. Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar att jordbruksministern fäster stor vikt vid dels att vi skall genom förebyggande åtgärder försöka åstadkomma en bättre djurhälsa och en bättre matkvalitet, dels att distriktsveterinärerna även fortsättningsvis skall vara en statligt reglerad, obunden organisation med viktiga uppgifter att verka för bl.a. bättre djurskydd och bättre matkvalitet.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om anledningen till att lantbruksstyrelsen har avslagit framställningar från Västerbottens län och Norrbottens län att få sända renar till cesiumfria betesmarker. Jag vill upplysa Rune Ångstöm om att regeringen i beslut den 6 november 1986 godkände ett avtal mellan lantbruksstyrelsen och domänverket rörande formerna för upplåtelse av mark för renbete i Kopparbergs län. Uppgiften i Rune Ångströms fråga att lantbruksstyrelsen i ett avslagsbeslut hänvisat till besked från regeringen är felaktig. Regeringen har inte tagit ställning till vilka samebyar eller till hur många renar som det skall upplåtas renbete till utanför renskötselområdet. Det är lantbruksstyrelsen som har prövat dessa frågor bl.a. i det beslut som Rune Ångström hänvisar till.

Herr talman! Av den tidigare diskussionen med Britta Bjelle har framgått att jordbruksministern ser allvarligt på den situation som samerna har hamnat i. Jag är förvånad över att jordbruksministern helt skjuter över ansvaret för verkställigheten av åtgärderna till lantbruksstyrelsen. På något sätt måste det finnas ett samband mellan uppdragsgivaren, regeringen, och den verkställande parten, lantbruksstyrelsen. Det förvånar mig att jordbruksministern inte har tagit rätt på av vilka skäl lantbruksstyrelsen har avslagit begäran från Vapstens sameby. Jag tycker att det borde ha varit med i svaret i det här fallet. Det är faktiskt på det sättet, att om inte samerna får hjälp i den här situationen, är denna etniska minoritet dömd att dö och försvinna och därmed också samekulturen. Transport till bättre betesområden, som jag har tagit upp i min fråga, betraktas av samerna som den enda möjliga vägen att få ned cesiumhalten i renarnas kött och därmed också klara rennäringen. När åtgärderna är ömsesidigt jämförbara ekonomiskt förvånar det mig att lantbruksstyrelsen har sagt nej i det fall som jag har tagit upp i min fråga. Känner inte jordbruksministern till något om skälet till avslag? Det har i varje fall funnits uppgörelser med markägarna. I ena fallet gällde det en allmänningsskog i Oreälvens dalgång och i det andra Ljusdals revir angående kronoparken i Hamra. Därför är det förvånande att man har kommit till slutsatsen att något stöd inte skall utgå.
Herr talman! Vi har som regel att svara på de frågor som ställs, och nu utgick Rune Ångströms fråga från en fullständigt felaktig utgångspunkt, nämligen att det var regeringen som givit besked till lantbruksstyrelsen om hur många renar man skulle tillåta på vinterbetena. Det har regeringen inte gjort, och det var det jag svarade på. Jag har förstått att lantbruksstyrelsen har haft olika överväganden att göra i fråga om denna försöksverksamhet — av vad lavmarkerna tål, risken för skadestånd från privata markägare, hur risken är för strövrenar om stora anhopningar av renar stannar kvar och skapar problem. Vidare har man haft att ta ställning till vad vägarna tål vid tjällossningen, när tusentals renar skall fraktas, och man har haft att överväga exempelvis synpunkter från lokala organ. Sedan har lantbruksstyrelsen gjort en bedömning av vad man orkar med i detta första försök. Går försöket bra, hoppas man ju kunna utvidga försöket nästa år. Skulle man misslyckas med det första försöket, tror jag att både Rune Ångström och jag inför nästa år skulle beklaga det. Det är sådana överväganden som ligger bakom lantbruksstyrelsens beslut.
Herr talman! Risken för misslyckande då det gäller att transportera renarna till andra betesmarker är minimal i sammanhanget. Jag kan tala om för jordbruksministern att den typen av transporter försiggår varje år inom Västerbottens rennäring från fjällområdet ner till inlandet och kustbygden. Man transporterar numera renarna per bil till bättre betesmark, och det är det systemet man skulle ha i det här fallet också. Jordbruksministern får verkligen förlåta samerna, som har givit mig uppgiften, och mig också, att vi drar ett streck mellan lantbruksstyrelsen och regeringen. Det är regeringen som lämnar uppdraget till lantbruksstyrelsen att verkställa den här åtgärden. Då antar jag att det finns en kommunikation mellan regeringen och lantbruksstyrelsen.
Herr talman! Jag tycker, förvånansvärt nog tydligen till skillnad från Rune Ångström, att vi i den här frågan bör ha en viss respekt för de överväganden som lantbruksstyrelsen gör. Lantbruksstyrelsen har att sammantaget bedöma olika faktorer — tjällossningen i ett område betydligt längre söderut än vid de vanliga förflyttningarna som Rune Ångström talade om, lavmarkens beskaffenhet i området, lokala synpunkter, riskerna för skadestånd och annat. Jag är övertygad om att lantbruksstyrelsen önskar vad den säger, nämligen så bra förutsättningar i detta försök, där man tar ut 5 000 renar, att man skall kunna fortsätta om det behövs och kanske utvidga verksamheten nästa år. Man vill inte riskera ett misslyckande så att man skulle stå i en sämre situation nästa år, för då har ingen vunnit något.
Herr talman! Med tanke på de undersökningar som samerna själva gjort och de förhandlingar som de haft med markägarna i ärendet tycker jag att den risk jordbruksministern talar om är ganska liten. Men jag tycker ändå att jordbruksministern har närmat sig frågans kärnpunkt i och med att jordbruksministern redovisat vissa farhågor i sammanhanget. Det gjorde inte jordbruksministern i svaret, och av den anledningen kände jag mig i högsta grad missnöjd med svaret. När man ställer en fråga i riksdagen har man skäl att förvänta sig besked om vad det beror på att en åtgärd inte kan bli genomförd. Det är av den anledningen jag riktade den senare kritiken, att det inte verkade vara någon kommunikation mellan lantbruksstyrelsen som verkställande part och regeringen som uppdragsgivare.

ster de närmaste tre ä E 5 3 ER Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om regeringen avser att minska antalet polismanstjänster under de kommande tre åren. Svaret på Göte Jonssons fråga är nej!

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det var kort och koncist, men inte särskilt fylligt när det gäller detaljer. Enligt uppgifter har statens arbetsmarknadsnämnd beräknat, att om rikspolisstyrelsen skall kunna uppfylla de budgetdirektiv regeringen gett för de närmaste tre åren, innebär det att 900 polistjänster kommer att försvinna. Justitieministern säger att det inte är regeringens avsikt att några polismanstjänster skall försvinna. Det är bra. Men då måste jag fråga: Vad är det för värde med att skicka ut budgetdirektiv som skulle innebära ett försvinnande av 900 polistjänster om detta inte är avsikten? På vilka områden anser justitieministern att rikspolisstyrelsen kan göra besparingar av denna omfattning? I samband med rapporten har det talats om att göra större polisdistrikt, att på annat sätt göra personalomflyttningar, och det har redovisats vissa andra resonemang. Är det enligt justitieministerns uppfattning möjligt att göra besparingar på andra områden än personal och tjänster i rikspolisstyrelsen och polisens verksamhet i samband med budgetdirektiven? Det är trots allt så, att brottsutvecklingen är skrämmande i vårt land. Den statistik som statistiska centralbyrån redovisar för det senaste halvåret är skrämmande. Brott mot förmögenhet har ökat med 22 90. Misshandelsbrotten har ökat med 11 96. Våldtäkterna har ökat med 14 96 osv. Det är en mycket negativ utveckling. Hur skall man kunna göra besparingar inom polisen i den omfattning budgetdirektiven ger vid handen, när vi har en sådan skrämmande utveckling av rättstryggheten i vårt land?
Herr talman! Göte Jonsson redovisar vilka konsekvenser det skulle bli om man tillämpade det s.k. huvudalternativet, minus 2 96, över hela anslaget. Regeringens bedömning i detta hänseende kommer att redovisas i budgetpropositionen såvitt avser nästa budgetår. Jag vill nämna i sammanhanget att polisväsendet under den senaste tiden inte någon gång behövt tillämpa huvudalternativet. Inför en eventuell ytterligare replik från Göte Jonsson vill jag också säga att vi lämpligen bör vänta med diskussion om användning av polisens resurser för nästa budgetår till dess budgetpropositionen föreligger på riksdagens bord.

Herr talman! Jag anser att det finns anledning att diskutera frågan om rättstryggheten i vårt land inte bara i samband med budgetpropositionen utan även under löpande budgetår om utvecklingen är mycket alarmerande. Jag menar att utvecklingen är alarmerande. Under sommaren har det redovisats att bl.a. våldsbrotten har ökat mycket kraftigt. Jag måste åter ställa frågan till justitieministern: Vilken anledning finns det att skicka ut budgetdirektiv som regeringen redan från början anser att rikspolisstyrelsen inte kan uppfylla? Rikspolisstyrelsen och svensk polis arbetar i dag under hårt ansträngda förhållanden. Varför skall de då behöva att utifrån av regeringen givna budgetramar knåpa med nedskärningar som är omöjliga och som inte stämmer med regeringens mål? Det är ett meningslöst arbete. Det måste väl vara riktigt att redan från början, då regeringen ger budgetdirektiven, låta direktivgivningen omfattas av större realism, så att ämbetsverken slipper arbeta utifrån felaktiga direktiv.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men genom att två frågor har sammanslagits i ett svar förlorar jag hälften av min debattid, vilket rimligen inte kan stämma med intentionerna med frågeinstitutet. Jag finner denna åtgärd högst anmärkningsvärd. Mina frågor ställdes mot bakgrund av gjorda uttalanden i pressen, vilka mig veterligt inte har dementerats. Det svar jag nu fått har ett helt annat anslag, vilket jag givetvis hälsar med tillfredsställelse. Riksdagen har beslutat att de statliga åtgärderna för tekoindustrin skall ha den inriktningen att målet skall vara en svensk marknadsandel för tekovaror på hemmamarknaden om minst 30 26. Det ankommer på regeringen att verka så att riksdagens beslut förverkligas. Detta har bevisligen inte skett i detta fall, vilket i all synnerhet gäller på konfektionssidan där den inhemska andelen nu är nere i ca 10 96. Skulden för detta misslyckande tycks statsrådet, av tidningsuttalanden att döma, lägga helt på tekoindustrin. En så grav och felaktig anklagelse kunde bara inte få stå oemotsagd. Verkligheten är ju den att de statliga åtgärderna inte varit tillräckliga. Det är således regeringspolitiken som i hög grad bär ansvaret för misslyckandet att nå 30-procentsmålet. Och inte blir det bättre av att vi tydligen inte ens skall utnyttja den rätt vi har inom ramen för internationella avtal att skydda vår egen tekoindustri för en ohejdad lågprisimport. Här delar jag dock helt statsrådets uppfattning om att fållen skall sitta där den skall och därtill fast. Detta bör textilimportörerna ta fasta på i sin ovederhäftiga kamp mot svensk tekoindustri. Statsrådet har vidare tidigare uttalat att svensk tekoindustri är gammal och behöver förnyas, att den inte förstått att omstrukturera sig och rationalisera och att det brister i kvaliteten till men i den internationella konkurrensen. Hur kunde statsrådet tillåta sig att göra ett sådant uttalande som självfallet togs illa upp inom tekobranschen? Hur många tekoindustrier har statsrådet besökt? Välkommen till Sjuhäradsbygden och studera våra företag där, så kan statsrådet på ort och ställe ta del av hur det verkligen förhåller sig och därmed komma till insikt om hur felaktiga dessa påståenden är. Härutöver måste man emellertid fråga sig hur det är med samstämmigheten inom regeringen. Industriminister Thage Peterson har ju vid upprepade tillfällen varit närmast lyrisk i sin beskrivning av tillståndet i tekoindustrin. Enligt industriministern är dess situation stabil. Den kan väl hävda sig i konkurrensen. Den är en framtidsbransch, m.m., m.m. Dessa uttalanden går stick i stäv mot de uttalanden som statsrådet Gradin har gjort. Nu är min stilla undran: Vems uppfattning gäller i regeringen?

Herr talman! Det sista som Anita Gradin sade var trevligt — fortsätt med detta! Om statsrådet verkligen har gjort besök på tekoindustrier borde inte uttalandena ha blivit sådana som de blev. När man nu läser i pressen vad ett statsråd säger och dessa uttalanden har en så klart negativ inriktning reagerar man, i all synnerhet som uttalandena inte dementeras i pressen. Det är väl ändå självklart att om man blir feltolkad i pressen försöker man rätta till det i samma press, men detta har mig veterligen inte skett i detta fall. Nu säger jag om igen, herr talman, att jag i det svar som jag har fått ser att statsrådet så att säga vill ta tillbaka de gjorda uttalandena, och det gläder mig. Uppenbarligen är det på det sättet att det har gjorts oerhörda satsningar inom svensk tekoindustri från branschens egen sida. Den har verkligen förnyat sig. Man har en design av mycket hög kvalitet osv. Därför känns det obehagligt när sådana här felaktiga påståenden förs fram — påståenden som mig veterligen inte har dementerats förrän just nu.

Herr talman! Jag tycker att det är riktigt att vi skall debattera med varandra på detta sätt — det är värdefullt och bra att vi gör det. Men det är ändå alldeles uppenbart, att när pressen återger uttalanden som är så kvalificerat negativa och som strider mot verkligheten framstår det som högst anmärkningsvärt att de inte dementeras på just det ställe där de har förts fram. Jag tycker att det är en rimlig begäran att så sker. När jag inte har sett en sådan dementi ställer jag mina frågor, och nu har jag fått svar, vilket jag tackar för.

Herr talman! Det är beklämmande att undanflykterna tydligen fortsätter, trots att vi har fått en ny utrikeshandelsminister. Jag har frågat: Vad vet regeringen om Irans eventuella innehav av Bofors luftvärnsrobot Robot 70? Jag kräver att jag får svar på den frågan, inte något annat. Jag är inte emot att det nu finns en polisutredning om hur Robot 70 har kommit till Iran och om Bofors är inblandat. Men, Anita Gradin, jag har inte frågat om det. Jag har ställt en mycket klar fråga, och jag vill ha ett svar på frågan: Vet regeringen om Robot 70 finns i Iran i dag, eller vet regeringen det inte? Låt oss inte upprepa historierna om Dubai och Bahrein, då Singapore bröt mot slutförbrukarintyget och vidareexporterade, trots att man inte fick göra det. Då var det undanflykter från regeringen, från UD, från Bofors osv. tills bevis på bevis lades fram och man tvingades erkänna att Robot 70 fanns i Dubai och Bahrein, exporterad dit via Singapore. Det har polisutredningen visat, så det är klart. Låt oss nu få ett klart svar på frågan: Vet regeringen om Robot 70 finns i Iran, eller vet regeringen det inte?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om industridepartementet var medvetet om att Saabs lokalisering till Kockumsområdet i Malmö kunde innebära problem avseende möjligheterna att uppfylla gällande Prot. 1986/87:42 miljölagstiftning. 4 december 1986 Frågor om miljöpåverkan av industriell verksamhet prövas i första hand av — dj. doom an koncessionsnämnden för miljöskydd.
En del i det s.k. Malmöpaketet, med anledning av nedläggningen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums Varv i Malmö, var SAAB:s satsning på en bilfabrik på varvsområdet. Efter hand har uppenbara miljöproblem aktualiserats i samband med nämnda bilproduktion. Var industridepartementet medvetet om att SAAB:s lokalisering till Kockumsområdet i Malmö kunde innebära problem avseende möjligheten att uppfylla gällande miljölagstiftning?
Industridepartementet har inte föregripit denna prövning genom egna bedömningar i samband med att Saab-Scania AB:s planerade etablering av biltillverkningen i Malmö diskuterades.
Herr talman! Jag tackar för svaret. I början av året gjorde statsrådet stort nummer av att man som kompensation för nedläggning av delar av Kockums i Malmö skulle etablera en bilfabrik nära Kockumsområdet. I efterhand har vi fått reda på att det har startats en miljödebatt och att statliga miljömyndigheter har uttryckt stor tveksamhet. Man har t.o.m. sagt att man vill stoppa verksamheten. Säkert tycker fler än jag, herr talman, att det är förvånansvärt att regeringen först slår på stora trumman och att en statlig myndighet sedan säger: Så här får ni inte lov att göra, så här kan ni inte bygga. Det är faktiskt förvånansvärt också med tanke på att Kockums tidigare släppt ut betydligt mer än vad Saab beräknas göra framöver. Till sist, herr talman! Vi har en borgerlig majoritet i Malmö. Vi tycker det är positivt att Saab ges möjlighet att etablera sig i kommunen som kompensation för bortfallet av arbetstillfällen på Kockums. Men det hade varit trevligt om vi hade fått beskedet av regeringen att frågan var löst så att det var helt OK på miljösidan.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att sysselsättningen i Hällefors kan räddas. Bakgrunden till frågan är situationen vid Ovako Steels anläggning i Hällefors. I januari 1986 tillkännagav SKF Steel sina planer på att lägga ner en av sina två metallurgier, nämligen den i Hällefors. I början av april offentliggjordes ett planerat samgående mellan svenska SKF Steel och finska Ovako till ett nytt bolag, Ovako Steel AB. Genom beslut den 9 oktober 1986 lämnade regeringen erforderligt förvärvstillstånd för sammanslagningen. Enligt vad jag erfarit har MBL-förhandlingar nu slutförts rörande framtiden för metallurgin i Hällefors. Beslut har fattats om att stegvis avveckla metallurgin så att denna slutligen upphör någon gång under åren 1990-1991. 27 Ca 200 personer beräknas då bli berörda. I samband med förvärvsprövningen förklarade ägarna sig villiga att i god tid planera näringslivsfrämjande och sysselsättningsskapande åtgärder för att minska de negativa sysselsättningseffekterna vid en eventuell framtida nedläggning av metallurgin i Hällefors. Jag förutsätter därför att Ovako Steels ägare, SKF, Wärtsilä och Fiskars, gör alla ansträngningar för att lindra negativa effekter av den nu beslutade nedläggningen av metallurgin. Genom att detta beslut fattats så lång tid i förväg bör det finnas goda förutsättningar för företagen att planera åtgärder som kan skapa ersättningssysselsättning, bl.a. genom investeringar i Hällefors.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Det var egentligen inte det svar som jag hade väntat mig. Enligt min fråga har ju regeringen varit med när sammanslagningen ägde rum, men sysselsättningeffekterna verkar beröra mycket mer än metallurgin. Jag har ställt frågan mot bakgrund av den oro som spritts i Hällefors. Människorna där är vana att ta emot både negativa och positiva beslut. Men de vill ju ha besked, och nu vet ingen vad beskedet kommer att gå ut på. Det är min förhoppning att man från industridepartementets och industriministerns sida skall klargöra vad som kommer att hända i kommunen, som drabbas av dessa — som det heter — strukturomvandlingar. När man är med och godkänner ett sådant avtal som i detta fall måste det kunna ställas garantier för att arbetstillfällena inte försvinner. Jag vill påpeka att industriministern i en interpellationsdebatt för en månad sedan med Bengt Wittbom sade: ”Jag ämnar stå upp i denna kammare till försvar för Örebro län, för människorna i Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg, Degerfors och Karlskoga, för att ta några exempel från Örebro län. Jag kommer att hävda att deras hemlän skall få utvecklas.” Men då måste industriministern börja att arbeta för dessa grupper. Annars kan det gå så att när industriministern skall ta upp kampen, då finns det ingenting att kämpa för — eftersom storkapitalet har lagt ned sin verksamhet i de berörda kommunerna.
Herr talman! Börja kämpa, sade Karl-Erik Persson. Jag undrar om han inte har hört talas om de två Bergslagspaket som jag lagt fram för riksdagen.
Herr talman! Jag är väl medveten om Bergslagspaketen och också om vad de innehåller. I stort sett är det öronmärkta pengar, och de skall fördelas på sju län och 23 kommuner. Skall man ha en rättvis fördelning till alla dessa kommuner blir det inte många kronor — pengarna skall ju fördelas på tre år också. Räknar man något litet på detta när det gäller de sysselsättningsskapande åtgärderna finner man att det rör sig om 2 milj.kr. på varje kommun, om pengarna fördelas rättvist. Då kan man fråga sig: Är det tillräckligt för att rädda sysselsättningen i Hällefors? Såvitt jag vet kommer en delegation från Hällefors metallfack att ställa ungefär samma frågor. Jag hoppas att det då ges bättre svar än det jag fått här i kammaren av industriministern.

Herr talman! Ivar Virgin har frågat mig när ett ärende avseende elva lantbrukare i Falköpingstrakten som drabbats av skador på jordbruksmark efter ett skyfall i maj 1983 kommer att avgöras och vilka ersättningsprinciper som kommer att tillämpas. Riksdagen fastställde den 1 december 1983 principer för ersättning från staten till följd av naturolyckor. Principerna innebär att enskilda kan få viss ersättning från staten för skada efter naturolycka som det inte går att försäkra sig mot och som inte ersätts enligt andra särskilda ersättningssystem. I bl.a. hemoch lantbruksförsäkringarna ingår numera ett obligatoriskt heltäckande skydd. För skador som inträffade före den 1 januari 1984, då principerna började tillämpas, har regeringen lämnat ersättning med utgångspunkt i omständigheterna i det särskilda fallet. Ärendet med de elva lantbrukarnas ansökningar om ersättning bereds för närvarande inom regeringskansliet, och jag kan därför inte kommentera det. Avsikten är att ärendet skall avgöras inom kort.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret och samtidigt hälsa honom välkommen hem efter resan till Libanon. Jag är övertygad om att försvarsministern har gjort vad han kan för att förbättra säkerheten för svenska FN-soldater i denna oroliga del av världen. Anledningen till min fråga är närmast att jag tycker det är rimligt att detta ärende nu avgörs snabbt. Det är mer än tre år sedan händelsen som orsakade dessa svåra markskador på gårdar i Falköpingsområdet inträffade. Jordbrukarna där drabbades av något som man skulle kunna kalla för en snabb tvångsförsäljning av delar av marken när jorden flöt i väg — en tvångsförsäljning som dess värre inte gav någon likvid. Det framgår av den digra utredning som gjorts att markskadorna var betydande och att skördenivån därför avsevärt sjunkit på den skadade arealen. Jag tycker att de ersättningar som utgår bör vara skattefria, eftersom de snarast utgör kompensation för en långsiktig värdeförlust. Lantbruksstyrelsens yttrande ger stöd för den uppfattningen. Man kallar skadan för egendomsskada, och man gör en utvärdering av förändringen i gårdarnas avkastningsvärde. Jag hoppas att försvarsministern kan verka för att ersättningen behandlas enligt dessa grunder. Det kan vara svårt för en oinvigd att ha en bestämd uppfattning om ersättningsnivån. Jag hoppas emellertid att det sker en noggrann och rättvis prövning från departementets sida.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om regeringen kommer att beakta de försvarspolitiska aspekterna vid sitt ställningstagande till fortsatt bemanning vid sambandscentralen i Gryt. Frågor om tullverkets sambandscentral i Gryt har diskuterats i kammaren tidigare, senast den 16 oktober i år. Vid det tillfället framhöll finansministern att en försöksverksamhet med regional ledningscentral i östra tullregionen genomförs enligt riksdagens beslut. Finansministern utlovade att tullverkets rapport om försöksverksamheten skulle gå ut på remiss till berörda intressenter. De försvarspolitiska synpunkterna kommer härigenom att finnas med när regeringen senare har att pröva ärendet. Jag kan tillägga att handläggningen av frågor om personalinskränkningar vid bl.a. tullverkets sambandscentraler regleras i förordningen om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Av förordningen framgår att innan personalinskränkning genomförs skall myndigheten inhämta länsstyrelsens yttrande. Länsstyrelsen skall i sin tur låta bl.a. överbefälhavaren yttra sig över den planerade åtgärden. Den försvarspolitiska aspekten är alltså väl tillgodosedd vid handläggningen av denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Orsaken till att jag tagit upp frågan om sambandscentralen i Gryt igen är dels att jag anser att denna fråga är bedrövligt skött, dels att den också har viktiga försvarspolitiska aspekter. Överste Ringh vid I 4 har gång på gång slagit larm. Han säger: ”Från försvarssynpunkt är utvecklingen alarmerande. Samtidigt som marinen och armén ökar sina insatser i kustbandet redan i fredstid sker en reell minskning av närvaron inom den statliga myndighet som har huvudansvaret för kustbevakningen.” Sambandscentralens folk och militära myndigheter har etablerat ett fint samarbete. Länsstyrelse, polis och landsting är också engagerade. Som försvarsministern väl vet har hotbilden i Östersjön bara ökat. Olovliga civila båtar, främmande militär verksamhet, smuggling och industrispionage gör att vi behöver ökad kontinuerlig närvaro i kustbandet även söder om Landsort. I stället får vi uppleva att en modern fungerande sambandscentral skall hållas stängd alla lördagar, söndagar och helgdagar samt vardagar mellan kl. 15.30 på eftermiddagen och kl. 8.00 på morgonen. Hur kan man lämna ostkusten så sårbar? Varför skulle en fiende slå till just Prot. 1986/87:42 mellan Landsort och Gävle när hela Bråviken, Slätbaken och Valdemarsvi 4 december 1986 ken ligger öppna? Och varför skulle en fiende angripa just på kontorstid? Försvarsministern säger i svaret: ”De försvarspolitiska synpunkterna kommer härigenom att finnas med när regeringen senare har att pröva ärendet.” Betyder det att försvarsministern här och i dag klart kan deklarera att vad som nu pågår i Gryt är en försöksverksamhet som opartiskt skall redovisas och utvärderas, innan den nuvarande avbemanningen eventuellt blir konstant? Den frågan är nog både länsstyrelse och militära myndigheter tillsammans med mig intresserade av att få svar på.